Herr talman! Rune Carlstein sade i början av sitt anförande att de borgerliga partierna i endast ett par fall har kunnat enas. Rune Carlstein vet lika väl som jag att det har träffats en överenskommelse mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna om inkomstskattepolitiken, och då är det kanske litet väl mycket begärt att vi skall kunna enas med moderaterna i dessa frågor. Men det hade varit värdefullt och betydligt trevligare, om vi i denna debatt hade kunnat konstatera att alla de tre partierna stod fast vid överenskommelsen. Centerpartiet har den regeln, att har man träffat en överenskommelse, står man också fast vid den i fortsättningen. Tyvärr har inte socialdemokraterna gjort det i detta fall, vilket föranleder en del av den debatt som förekommer här i dag. Rune Carlstein gjorde på sitt försynta sätt en genomgång av reservationerna. När han kom till reservation 9, lyssnade jag intensivt för att höra vad han hade att säga, men i sak nämndes ingenting. Fortfarande står mina frågor obesvarade: Hur ser socialdemokraterna på skatteuppgörelsen? Är man beredd att förverkliga den? Är man beredd att hålla fast vid det ställningstagande som man gjorde i december, eller var står man i dag? Jag börjar bli orolig, eftersom ingenting sägs i den frågan från utskottets socialdemokratiska majoritet och inte heller av ordföranden här i dag. Vi har hela tiden förfäktat att uppgörelsen borde förverkligas, och när detta diskuterades i höstas och månaderna dessförinnan, fick vi ett starkt stöd inte minst av löntagarorganisationerna TCO och SACO, som var oerhört angelägna om att reformen skulle genomföras. Frågan när det gäller fackföreningsavdraget är: Varför är regeringen ointresserad av att verkställa det beslut som riksdagen fattade 1981 om att utreda hur medlemsavgifterna används av Arbetsgivareföreningen och de fackliga organisationerna? Till sist vill jag bara säga att vi vid ett senare tillfälle kan diskutera meningsmotsättningarna mellan moderaterna och oss när det gäller familjepolitiken. Vad jag här ville belysa var konsekvenserna av moderaternas förslag i fråga om marginalskattepolitiken. Man kan aldrig bortse från att en ökad skatt i bottnen måste innebära ett ökat skattetryck utan att det uttrycks i marginalskatteskalan.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till Rune Carlstein om fackföreningsavgifterna. Tidigare under debatten sades det att en rimlig åtgärd vore att även avdragsrätten för arbetsgivarna slopades för de avgifter som erläggs till arbetsgivarorganisationerna. Men före beslutet om avdragsrätt för fackföreningsavgifter fanns det ju en likformighet på den här punkten, bestående däri att arbetstagarna fick betala sin fackföreningsavgift med beskattade medel, men utfallande konfliktbidrag var skattefria. På arbetsgivarsidan är det tvärtom. Där är alltså avgifterna befriade från skatt, medan de utfallande konfliktbidragen är skattepliktiga. Därför vill jag ha klart besked: Finns det verkligen planer på att förändra detta dithän att både avgifterna och utfallande konfliktersättningar blir skattepliktiga för arbetsgivarna? I så fall kommer man att på ett mycket allvarligt sätt rubba relationerna på arbetsmarknaden. Det är klokt att avvakta med besked om skatterna för de två åren efter 1985, sade Rune Carlstein. Naturligtvis begär vi inte några detaljerade förslag, men vi tycker att man från socialdemokratins sida på samma sätt som vi har gjort kunde deklarera den inriktning man skall ha på skattepolitiken. Jag läste en artikel i SE-bankens tidskrift Ekonomiskt perspektiv, där finansministern uttalade att han för sin personliga del ville gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar efter det att den reform som överenskommits mellan de tre partierna är fullföljd. Men han var inte riktigt säker på, sade han, om han kunde få sitt parti med sig. Det skulle vara av yttersta intresse för svenska folket och för oss här i kammaren att få höra Rune Carlsteins inställning till detta. Det kan kasta ljus över saken. I motsats till Rune Carlstein anser jag att det bästa sättet att hålla inflationen i schack är att inflationsskydda skatteskalorna. Då vet löntagarorganisationerna vad de har att rätta sig efter. De vet att en uppgörelse inte kommer att förändras av att inflationen blir annorlunda än den är beräknad. Detta kommer att mycket starkt förenkla avtalsrörelserna och medföra lägre lönekrav. På det sättet hålls inflationen i schack.

Herr talman! Först vill jag säga några ord beträffande förslaget om skatterabatten. Vårt förslag innebär ju en lindring för de grupper som ligger inom de skikt som omfattar det s.k. LO-kollektivet. De som däremot har inkomster som ligger över 100 000 kr. erhåller enligt vårt förslag skatteskärpningar eller, om man så vill, uteblivna skattesänkningar. Det gäller belopp på upp till drygt 10 000 kr. för dem med de mycket höga inkomsterna. Vi anser nämligen inte att det är acceptabelt att genomföra skattereformer av den karaktären. Sedan sade Rune Carlstein någonting om att det var en olycklig formulering om den framtida skattepolitiken. Jag skulle vilja påstå att den inte bara var olycklig — den var rent av dålig. Inkomstskattefrågor är det som vi behandlar, sade Rune Carlstein och tyckte att jag gick litet för vidlyftigt fram när jag tog upp bl.a. förmögenhetsbeskattningsdiskussionen. Men nu har ju utskottet valt att ta upp våra motionsyrkanden, som faktiskt innefattar en diskussion om principerna för den framtida skattepolitiken. Rune Carlstein och utskottet må tycka att det är fel, men där har vi valt att diskutera den framtida skattepolitiken på våra egna villkor, och då kan vi inte låta bli att komma in på förmögenhetsbeskattning, bolagsbeskattning m.m. I yrkande 2 återkommer vårt krav på produktionsbeskattning, som Rune Carlstein inte heller tyckte hör hemma i sammanhanget. Men jag har bara hållit mig till de yrkanden i vår motion som utskottet har valt att ta upp i detta sammanhang. Att man sedan har satt en rubrik om inkomstbeskattning på betänkandet, understryker ytterligare hur dåligt betänkandet är skrivet. När det gäller själva innehållet i kritiken mot våra förslag — jag borde kanske säga bristen på kritik — uppfattar jag utskottets skrivning så, att utskottet vill tysta ner våra förslag. Man vill inte ens ta upp och diskutera dem. Man hade väl en from önskan eller förhoppning om att ingen heller skulle lyssna på debatten eller läsa protokollet. Vad beträffar Göran Skytte och bankinspektionen får jag återkomma i nästa replikvända.

Herr talman! Bo Lundgren framhärdar i att man kunde ha nöjt sig med ett schablonavdrag på 500 kr. Men Bo Lundgren måste väl ändå medge att man genom att ha satt gränsen till 1 000 kr. får bort många fler av de småavdrag som deklaranterna framställer till taxeringsmyndigheterna. Det måste ju förenkla taxeringsarbetet väsentligt att man har ett schablonavdrag på 1 000 kr. i botten. Bo Lundgren säger att vi kunde ha sparat 700 milj.kr., men jag tror inte att man kan göra det. Hade vi satt schablonavdraget till 500 kr., hade man ju fått göra avdrag för motiverade utgifter över 500 kr. Då hade vi ändå fått uppleva att en stor del av de där 700 miljonerna hade försvunnit genom dessa avdrag, och taxeringsmyndigheterna hade fått besvära folk genom att begära in uppgifter av både det ena och det andra slaget. Vi säger ju alla att vi skall ha ett förenklat skattesystem och inte så mycket kineseri. Detta är en väg att försöka förenkla skattesystemet. Vidare frågade Bo Lundgren mig om ett rättvisare skattesystem med skatt efter bärkraft innebär att man i fortsättningen skall ta hänsyn till antalet barn och antalet familjeförsörjare. Personligen tror jag inte att vi skall lösa frågan om barnfamiljernas situation genom att göra stora ingrepp i skattesystemet. Vi har ju tidigare haft den uppläggningen, med barnavdrag i stället för barnbidrag, men det var ett krångligt system och ledde också till rätt stora orättvisor. Det är möjligt att det system som moderaterna nu har lagt fram förslag om är rättvisare än det vi hade förut, men den frågan håller vi på att diskutera, Bo Lundgren och jag och en del andra, i en kommitté som behandlar familjepolitiken. Den frågan får vi alltså återkomma till. Jag anser dock inte att ett rättvisare skattesystem inkluderar att vi också skall ta hänsyn till antalet barn och försörjare. Jag tror att vi då får det besvärligt att klara skattesystemet. Stig Josefson vill att skatteuppgörelsen skall förverkligas. Låt mig deklarera att också jag har den uppfattningen. Det är bara det att vi får ta stegen allteftersom vi har ekonomiska möjligheter att klara dem. Jag tror att det är riktigt att vi skall arbeta för att föra skatteuppgörelsen i hamn, men jag har tidigare redovisat de skäl som regeringen och socialdemokratin hade för att förändra innehållet i skatteuppgörelsen under åren 1984 och 1985. Herr talman! Jag ser att min taletid är ute. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Äntligen fick jag ett svar på frågan om vad socialdemokraterna anser om skatteuppgörelsen och det mål som har ställts upp. Svaret är att även Rune Carlstein anser att det vore bra om skattereformen kunde genomföras. Det hade varit värdefullt om detta också hade kommit till uttryck i utskottsbetänkandet. Även om det är på det sätt som Rune Carlstein säger att reformen inte kan förverkligas till 1985, finns ändå målsättningen kvar, nämligen att marginalskatten för 90 76 av de skattskyldiga inte skall uppgå till mer än 50 96. Det är värdefullt att ha den saken fastslagen, trots att vi beklagligtvis inte har kunnat hålla fast vid målsättningen att reformen skulle vara genomförd 1985. Jag vill gärna få bekräftat att socialdemokraterna fortfarande har kvar målsättningen att reformen skall förverkligas, även om det blir något år senare.
Herr talman! Jag kan inte se att skatteuppgörelsen kan förverkligas i den långsammare takt som socialdemokraterna har sagt, i vart fall inte i alla delar. I uppgörelsen fanns ett inflationsskydd på 5,8 26 inbyggt. Jag tror att siffran för detta inflationsskydd kommer att visa sig vara ganska välfunnen när vi så småningom redovisar inflationen för de här åren. Men vi kan inte komma dithän att vi bestämmer oss för ett inflationsskydd på 5,8 20 som skall gälla långt fram i tiden. Därför vidhåller jag min uppfattning att det vettigaste man över huvud taget kan företa sig nu är att anpassa skatteskalan till den faktiska inflationen. Det innebär också, som jag sade i min tidigare replik, att inflationen hålls nere genom att arbetsmarknadens parter vet vad de har att rätta sig efter. Eftersom jag inte tog upp det i min förra replik, måste jag nu få säga ett par ord om arbetstagarbegreppet när det gäller barn som arbetar i föräldrarnas rörelse. Jag uppfattade att Rune Carlsteins enda skäl emot att låta dem bli arbetstagare var att det gäller så få. Det var det skäl som jag kunde uppfatta. Men det är väl inget skäl för att motsätta sig förändringen. Vi måste väl ha en lagstiftning som är lika för alla. Det är väsentligt för dem som detta gäller att de kan arbeta sig in i föräldrarnas rörelse för att kunna ta över den och sköta den på ett vettigt sätt. Till sist vill jag beklaga att vi inte kan komma överens om rätt till avdrag för gåvor som gäller internationellt biståndsarbete.

Herr talman! Jag får återkomma till det jag sade om Göran Skytte och bankinspektionen. Tyvärr, Rune Carlstein, är den redovisning som Göran Skytte ger i Aftonbladet ingen engångsföreteelse. Den har vi sett i många år — samma sak återkommer årligen. Det är samma typ av människor, men kanske inte exakt samma personer, som ständigt och fortsättningsvis gör samma typ av avdrag. De skapar sina stora förmögenheter och gör miljoninkomster utan att betala skatt, tyvärr utan att den socialdemokratiska regeringen vidtar några åtgärder för att förhindra detta. När det gäller möjligheten att låna pengar för s.k. skatteplanering har bankinspektionen tyvärr rätt små möjligheter till insyn. Det är en ganska begränsad krets som bankinspektionen kan kontrollera, nämligen banker och finansbolag. Man har svårt att kontrollera privatlån i företag m.m. Storföretagen hade för bara ett par år sedan enligt statistiska centralbyrån ca 45 miljarder kronor disponibla, som de kunde dribbla med fram och tillbaka till förmån för skatteplanerare och andra. Den vägen är inte heller speciellt framkomlig. Den enda möjliga vägen att komma fram är att i skattelagstiftningen begränsa möjligheterna till avdrag för sådana här transaktioner. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida lagt fram ett omfattande program om förändringar av skattesystemet, vilket också Rune Carlstein delvis relaterade. Det är riktigt att vi också har visat hur detta skall finansieras. Jag vill framhålla att de lättnader som vårt skatteprogram innebär för människor med vanliga arbetsinkomster kommer att få betalas av de grupper som framför allt under senare år har skapat sig stora förmögenheter. Här rör det sig faktiskt om flera hundratals miljarder kronor som har omfördelats, Rune Carlstein, från vanligt folk och samhället till privata förmögenheter och finansbolag. Slutligen, herr talman, vill jag konstatera att skatteutskottets ordförande har en mycket välvillig inställning till att diskutera våra förslag om skatterna, och jag hoppas att detta i fortsättningen även kommer att återspegla sig i utskottsbetänkandena.

Herr talman! Bo Lundgren tycker att det är dåligt att vi inte kan tala om vilken inriktning det framtida skattesystemet skall ha efter år 1985. Han säger att vi är inställda på att förlora valet. Nej, Bo Lundgren, om vi skulle råka ut för den fataliteten att landet skulle byta regering, vet vi inte alls vad vi skulle få för skattesystem. Det har bevisats här i dag att ni har helt skilda uppfattningar på den borgerliga kanten om hur skattesystemet skall se ut. Det skiljer avsevärt mellan Bo Lundgrens uppfattning och den som företräds av Stig Josefson och Kjell Johansson. Jag har sagt, Stig Josefson, att målsättningen att infria skattereformen ligger fast. Vi skall arbeta för att försöka genomföra den. Kjell Johansson tror inte att det är möjligt att klara reformen. Den går inte att förverkliga, säger han. Jag tycker att det är en pessimistisk inställning. Vi skall försöka få ett, som jag uppfattar det, rättvisare skattesystem, och vi skall försöka få ner även marginalskatterna. När Tommy Franzén talade föreföll han litet ledsen för att han inte får diskutera hela skatteområdet. Han anmärkte på utskottets hantering av vpk:s motion. Men, Tommy Franzén, nästa ärende gäller kapitalbeskattningen, och då blir det alltså tillfälle att ta upp den delen. Vi kommer sedermera att få tillfälle att diskutera företagsbeskattning, och då finns det möjligheter att återkomma till den delen osv. Det blir litet jobbigt om vi skall gå in på alla områdena på en enda gång. Får jag bara till sist också säga någonting om arbetstagarbegreppet. Kjell Johansson tycker att det är dåligt att vi inte har kunnat justera det. Här gäller om barn som är 15—16 år — det är dem det handlar om — och arbetar i den egna rörelsen skall betraktas som arbetstagare eller ej. Vi menar att de inte skall göra det när det är fråga om just egen rörelse. Är de över 16 år, så är de arbetstagare, men denna fråga gäller barn upp till 16 år. Ändrar vi på detta skulle vi sänka åldern för arbetstagarbegreppet och säga, att i fortsättningen är man arbetstagare i den egna rörelsen även om man inte nått upp till 16 års ålder. En sådan justering av arbetstagarbegreppet vill vi inte vara med om.

Herr talman! Jag vill något beröra frågan om barnpensionens beskattning. Motionskrav i den frågan har tagits upp flera gånger här i riksdagen, bl.a. av Gunhild Bolander och mig. Tyvärr har det inte blivit några positiva resultat hittills. Problemet är följande. Barn som har förlorat en av eller båda föräldrarna får barnpension. Barnpensionen beskattas, till skillnad från t.ex. underhållsbidrag och bidragsförskott. Det faktum att barnpensionen beskattas leder till att om barnet har exempelvis ferieinkomster läggs ferieinkomsterna vid beskattningen ihop med barnpensionen. Resultatet blir då att den inkomst som ett sådant barn får genom arbete under ferierna beskattas, till skillnad från andra barns ferieinkomster som inte når upp till skattepliktigt belopp. Det är enligt min uppfattning — eftersom vi är flera motionärer delas den uppfattningen av andra här i kammaren — orättvist och svårförklarligt att barn som uppbär pension och alltså förlorat någon av föräldrarna skall behandlas hårdare från skattesynpunkt än barn som har fördelen att ha båda föräldrarna i livet. Varför skall barn som förlorat en av föräldrarna drabbas av skatt på sitt feriearbete? Vi kan räkna med att skatten blir ungefär en tredjedel av inkomsten. Det är först och främst kommunalskatten de drabbas av; därtill kommer någon procent statlig skatt. I vår motion nr 302 yrkar vi att riksdagen hos regeringen skall begära utredning och förslag som syftar till att i skattehänseende likställa barn som uppbär barnpension med övriga barn. Vi har i motionen skisserat fem olika möjligheter att lösa problemet. Jag kan nämna dem här, eftersom motionen är rätt knapphändigt återgiven i utskottsbetänkandet. För det första skulle man kunna tänka sig att låta barn med barnpension vid beskattningen tillgodoräkna sig ett extra avdrag liknande vad som gäller för landets folkpensionärer. För det andra skulle man kunna tänka sig att göra barnpensionen helt skattefri. En tredje möjlighet är att göra barnpensionen skattefri upp till ett visst högsta belopp. En fjärde möjlighet är att göra barnets ferieinkomster o. d. skattefria. En femte variant skulle vara att göra barnets ferieinkomster o. d. skattefria upp till ett visst belopp. Detta är olika tänkbara lösningar. Jag måste tyvärr konstatera att skatteutskottet avstyrkt vår motion och knappast heller visat något större intresse för den. Utskottet hänvisar till att regeringen har för avsikt att ytterligare utreda frågan om efterlevandepensioneringens utformning och att direktiv för en sådan utredning håller på att utarbetas. Jag vill då erinra om att skatteutskottet för ett år sedan avvisade motsvarande motionsyrkande från oss genom att hänvisa till att riksdagen inte borde göra något uttalande i avvaktan på regeringens ställningstagande med anledning av pensionskommitténs betänkande. Regeringens ställningstagande till pensionskommitténs betänkande kom i höstas i form av propositionen om reformering av efterlevandepensionering m.m. Den propositionen drog regeringen tillbaka sedan det visat sig att samtliga oppositionspartier här i kammaren skulle komma att gå emot regeringens förslag om avsevärda begränsningar av rätten till änkepension. Den motion som vi väckte med anledning av propositionen förföll genom att propositionen drogs tillbaka. I den propositionen togs inte frågan om beskattning av barnpensionen upp, i varje fall innehöll den inte något förslag till lösning av problemet. Att som skatteutskottet nu lita på att regeringen utan att riksdagen gör något uttalande skall låta utreda frågan om barnpensionens beskattning är att vara alltför optimistisk. Skatteutskottets betänkande och hemställan för inte frågan framåt. Jag tycker att det hade varit motiverat att skatteutskottet uttalat en klar viljeinriktning härvidlag. Mina frågor då jag har läst betänkandet är: 1. Anser skatteutskottet att de skattekonsekvenser som f.n. drabbar barn som uppbär barnpension till skillnad från barn som har båda föräldrarna i livet är orättvisa? 2. Vill skatteutskottet få det problemet löst? 3. Om skatteutskottet vill få problemet löst, varför har skatteutskottet då inte tillstyrkt vårt motionsyrkande att riksdagen skall göra ett uttalande om att regeringen bör låta utreda de här frågorna?

Herr talman! Skatteutskottet har varit enigt om det här ställningstagandet när det gäller barnpensionerna. Vi har alltså fått klart för oss att man på departementet kommer att utreda frågan. Vi tycker inte vi har någon anledning att föregripa resultatet av den utredningen. Vi skriver att utskottet förutsätter att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt. I avvaktan på det har vi, menar vi, inte anledning att nu tillstyrka motionen. Det finns inte heller skäl att ta ställning till de frågor Martin Olsson ställde innan vi har sett vad utredningen leder fram till.
Herr talman! Jag vill betona att vi i vår motion yrkar att frågan skall utredas. De fem alternativ som jag nämnde är hämtade ur motionen. Vi har i den tagit upp olika möjligheter att lösa problemet. Självfallet avsåg jag inte att skatteutskottet skulle ta ställning till dem. Vår hemställan är att frågan skall utredas, och vår förhoppning var att skatteutskottet skulle ställa sig positivt till den. Man hänvisar nu till att regeringen ytterligare skall se över efterlevandepensioneringen. Det framgår i varje fall inte av utskottsbetänkandet att den del som rör barnpensionernas beskattning därmed skall tas upp. Vad som skall ses över är ju de frågor som togs upp i den proposition som regeringen i höstas drog tillbaka. Såvitt jag kan se av utskottsbetänkandet finns inga som helst garantier för att regeringen verkligen avser att ta upp frågan om barnpensioneringen. Om det finns sådana garantier av något slag brukar det i utskottsbetänkandena heta att regeringen enligt vad utskottet erfarit kommer att göra det och det. Här står det att man har för avsikt att utreda frågan om efterlevandepensioneringens utformning. Det innebär, gissar jag, att man tar upp ungefär samma frågor som i den återkallade propositionen. Jag vet inte om jag skall tolka uttalandet från skatteutskottets ordförande så, att skatteutskottet håller med oss motionärer om att det nuvarande systemet är orättvist. Jag fick inget svar på den frågan. Jag ser mycket väl att det är ett enhälligt skatteutskott som avstyrkt motionen, men även om utskottet är enhälligt har man ju rätt att anföra synpunkter. Däremot har jag inte framställt något yrkande, eftersom jag inte anser det vara lönt i det här sammanhanget.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 28 handlar om, som talmannen just upplyste om, kapitalbeskattningen. På det här området har moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiets företrädare i utskottet i stort sett samstämmig uppfattning. Det har tagit sig uttryck i fyra gemensamma reservationer. Det vi är överens om är att vi vill ha en återgång till de skatteskalor som gällde före den 1 januari 1983 beträffande förmögenhets skatten och arvsoch gåvoskatten. Vi är också överens om att man bör upphäva den tillfälliga höjningen av förmögenhetsskatten vid årets taxering. Vi vill ha en uppräkning av det skattefria bottenbeloppet vid gåva. Det finns ytterligare en reservation som bara de moderata ledamöterna i utskottet står bakom. I den reservationen hemställs om en utredning rörande förmögenhetsskattens framtida utformning. Beträffande de fyra gemensamma reservationerna skall jag fatta mig kort dels därför att de här frågorna diskuterades ganska utförligt i december 1983, dels därför att företrädare för centerpartiet och folkpartiet står anmälda på talarlistan, så jag förutsätter att de kommer att tala om samma reservationer. Det är ett par saker som jag vill beröra. Jag börjar med villaägarna. Det är ganska många villaägare som drabbades av den skärpta förmögenhetsskatten. Samma villaägare har också på många andra sätt drabbats av den socialdemokratiska högskattepolitiken. Det är naturligt att dessa villaägare drar sig till minnes socialdemokratiska fribrev och andra utfästelser i den gångna valrörelsen och tycker att det är befogat att tala om ett socialdemokratiskt svek mot villaägarna. Den skärpta förmögenhetsskatten har också medfört svårigheter på villamarknaden, något som enligt min uppfattning allvarligt försvårat en Önskvärd rörlighet på arbetsmarknaden. Men vad jag framför allt vill ta upp är den skärpta förmögenhetsskattens effekter på näringslivet, speciellt på små och medelstora företag, som ju faktiskt har en väldigt stor betydelse för våra möjligheter till ekonomisk återhämtning och bekämpning av arbetslösheten. Det är inget tvivel om att den skärpta förmögenhetsskatten i årets taxering i många fall får rent konfiskatoriska effekter. Kravet på avkastning före skatt skärps. Den påverkar också negativt företagens produktiva sparande och investeringsvilja. Hur kan då effekterna bli sådana? Jo, många företagare i små och medelstora företag tvingas till omfattande löneuttag ur rörelsen enbart för att betala förmögenhetsskatt. Den förmögenhetsskatten måste betalas med beskattade medel, ofta dubbelbeskattade medel. Det innebär att inte bara företagens ägare drabbas av den skärpta förmögenhetsskatten utan även mångdubbelt värre företagen. Det är betydande belopp som på det här viset dras ur företagen — belopp som annars skulle ha kunnat användas till investeringar eller utvidgning av verksamheten. Många gånger tvingas företagarna helt enkelt att skjuta på investeringar och utvidgningar som annars skulle ha kommit till stånd. Från socialdemokratiskt håll har många gånger vid beskrivningen av programmen för att klara upp vårt lands ekonomiska problem sagts att man vill prioritera sysselsättningen och näringslivets, framför allt industrins, investeringar. Det finns naturligtvis anledning att anta att både industriministern och finansministern samt många andra socialdemokrater verkligen har denna uppfattning. Men då tycker vi att det är desto mer underligt att man vidtar så många åtgärder vilkas effekter är rakt motsatta dem man säger sig eftersträva. Den skärpta förmögenhetsskatten är ett typiskt exempel på en åtgärd som får rakt motsatt effekt mot vad man tänkt sig. Den enda slutsats jag kan dra av detta är att man på socialdemokratiskt håll inte riktigt förstår hur stora och allvarliga dessa negativa effekter är. Därför är det naturligt för oss moderater att, som skett i en femte reservation, begära en utredning om förmögenhetsskattens framtida utformning. Förutom de effekter som den får på näringslivet har vi pekat på att den leder till en flykt till icke-produktiva investeringar i guld, konst, diamanter m.m. Detta i sin tur fördröjer framåtskridandet och möjligheterna att lösa de ekonomiska problemen. Vi har pekat på att man har en sambeskattning på förmögenhetsskatteområdet som ibland drabbar vissa grupper orättvist. Vi tycker att det är hög tid att man går igenom detta område ordentligt. En samlad utredning av de här frågorna har inte ägt rum sedan på 1960-talet inför 1970 års omläggning av kapitalbeskattningen. De åtgärder som har vidtagits förefaller att ha tillyxats alltför snabbt och utan tillräckligt hänsynstagande till de negativa effekterna. Det gäller i allra högsta grad de ändringar som genomfördes i december 1982 och i december 1983. Vi tror att en sådan här utredning skulle vara nyttig, och vi inom moderata samlingspartiet tror att den skulle leda fram till slutsatsen att den enda långsiktigt hållbara lösningen torde vara att målmedvetet sänka förmögenhetsskatten och att till sist ta bort den helt utom för mycket stora förmögenheter. Och inte ens för mycket stora förmögenheter bör man ha en förmögenhetsskatt som har rent konfiskatoriska effekter. Vi tror att det är olyckligt med tanke på välstånd och sysselsättning att ha ett skattesystem med konfiskatoriska effekter. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer i skatteutskottets betänkande 28.

Herr talman! Enligt centerns uppfattning måste kapitalbeskattningen mildras. Tidigare gällande skattesatser bör åter bli gällande för såväl arvsoch gåvosom förmögenhetsbeskattning. Det innebär också att den s.k. engångshöjningen av förmögenhetsskatten för 1983 inte får tas ut 1984. Det är viktigt att stimulera till produktivt sparande. De skatteskalor som tillämpats fram till den 1 januari 1983, vilka vi nu yrkar återgång till, härstammar från 1970. Den omfördelning som då gjordes innebar att skatten sänktes för mindre och medelstora förmögenheter och höjdes för större. Den skattehöjning som socialdemokraterna med vpk:s hjälp genomdrev för 1983 är skadlig för näringslivets kapitalförsörjning. Beslutet innebär betydande skatteskärpning även i lägre förmögenhetsskikt. Sänkningen av förmögenhetsgränsen har särskilt hårt drabbat ägare till mindre och medelstora företag och jordbruk. För dessa har förmögenhetsskatten redan före höjningen inneburit allvarliga problem, inte bara för ägarna utan också för de anställda. Vad man här tvingas ta ut ur företaget för att betala förmögenhetsskatt hade i stället behövts för investeringar och andra åtgärder för att trygga jobben i företagen. Skattehöjningen skärper drastiskt kravet på avkastning före skatt. Detta är ett mycket allvarligt problem för många företag. Nytt lägsta skikt drabbar också många villaägare, inte minst pensionärerna. De har sparat i ett eget hem, och inte minst den senaste fastighetstaxeringen gjorde att de kommer upp i skattepliktig förmögenhet. På papperet har de fått en ökad förmögenhet, men de har inte mer att leva av, utan drabbas i stället av en straffbeskattning för att de har satsat på ett produktivt Det här är en allvarlig fråga. Vi är väl alla överens om att vi skall stimulera till ett produktivt sparande både i näringslivet och i den egna bostaden. Den socialdemokratiska regeringens skattepolitik slår på detta område undan förutsättningarna för den positiva utveckling vi har haft under Fälldinregeringarnas tid. Risken är att pengarna i ökad utsträckning placeras i improduktivt sparande — i guld, konst, diamanter m.m. Blir den enprocentiga höjningen tillfällig? Förra våren var det inte aktuellt med någon enprocentig höjning, utan den kom först på hösten. Kan vi nu lita på att samma sak inte upprepas i höst? Också för arvsoch gåvoskatten kräver vi en återgång till vad som gällde före den 1 januari 1983. I reservation nr 5 yrkar vi på en uppräkning av den nu gällande skattepliktsgränsen för gåva till 5 000 kr. Nuvarande gräns, 2 000 kr., har varit oförändrad sedan 1958, när den sänktes från 3 000 kr. En omräkning från 1958 skulle ge ett högre resultat än 5 000 kr., men vi anser det vara en väl avvägd uppräkning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 2, 4 och 5.

Fru talman! Jag är helt säker på att en av de skatter som behandlas i detta betänkande, nämligen den tillfälliga förmögenhetsskatten vid 1984 års taxering, kommer att gå till historien såsom ett exempel på dålig skattelagstiftning. Den kommer att göra det av flera skäl. Skatten infördes retroaktivt för en del skattskyldiga. Jag är helt säker på att man inom undervisningen på detta område kommer att visa på den höjning av förmögenhetsskatten som föregick den tillfälliga höjningen och ta denna som ett exempel på den korrekta tidpunkt vid vilken en lagstiftning avseende 1984 års taxering borde ha genomtörts. Man kommer också att tala om det märkliga förhållandet att förmögenhetsskatten höjdes två gånger gällande ett och samma taxeringsår. Den tillfälliga förmögenhetsskatten kommer också att användas som exempel på en skatt med konfiskatoriska effekter. Det var ju redan vid skattens införande strax före jul helt klart att avkastningen på vissa förmögenheter inte skulle räcka till för att betala skatten. Jag talar då inte om brister i förvaltningen av vissa förmögenheter som bakomliggande orsak utan om förmögenheter som förvaltats bra och givit god avkastning men likväl inte räckt till för att klara skatten. Många exempel — jag tror en del ganska hårresande sådana — kommer att anföras på detta. Den tillfälliga förmögenhetsskatten kommer att användas som exempel på en orättvis skatt. Det var den skatt som drabbade pensionärsparet som efter ett långt livs slit tyckte att det var dags att njuta frukterna av detta i sin sluteller nedamorterade villa. Som motsats kommer man att ange andra med mycket större förmögenheter som slapp att betala förmögenhetsskatt, därför att de satsat på konst, antikviteter eller annat som inte blir föremål för förmögenhetsbeskattning. Man kommer att tala om en skatt som hindrade i stället för uppmuntrade människor till produktiva satsningar i en tid när dessa var viktigare än kanske någonsin. Otaliga kommer exemplen att vara på mindre och medelstora företagare som tvingats låna för att kunna betala skatten. Det kommer att ges rader av exempel på företagare som tvingats till lika stora uttag som normalt brukar göras under ett helt år bara för att klara av förmögenhetsskatten. Man kommer att kunna ta del av hur lantbrukare försatts i besvärliga ekonomiska situationer bara för att de begått ”synden” att satsa på ett högmekaniserat och rationellt jordbruk. Fru talman! Den tillfälliga höjningen av förmögenhetsskatten och sänkningen av den undre gränsen för skattepliktig förmögenhet borde aldrig ha genomförts. När socialdemokraterna nu har haft ytterligare tre månaders betänketid borde man ha kommit till slutsatsen att det vore rimligt att aldrig ta ut skatten. Från folkpartiets sida har vi framställt motionskrav på detta. Tyvärr har vi inte mött någon respons hos socialdemokraterna i skatteutskottet. Vid en sådan granskning i framtiden som jag talat om kommer man också — om inte ett under inträffar vid voteringen här — att kunna konstatera att socialdemokraterna missade den möjlighet att rätta till sitt misstag som dagens motionsbehandling bjuder. Till sist några ord om fribeloppet vid arvsoch gåvobeskattningen. Detta har legat still vid 2 000 kr. sedan 1958. I motion 1442 har Karin Ahrland och jag själv yrkat att skattepliktsgränsen höjs till 5 000 kr. Med hänsyn till penningvärdets fall är detta inte på långa vägar ett återställande till 1958 års nivå. Enighet föreligger nu mellan de tre borgerliga partierna om att höja gränsen till 5 000 kr. Jag kan bara beklaga att socialdemokraterna inte heller biträder detta yrkande. Jag yrkar därför avslutningsvis, fru talman, bifall till samtliga reservationer som bär mitt namn.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna ser skattepolitiken som en klasspolitik. Lönearbetarna kämpar för att få hyggliga arbetsvillkor och ett bättre liv. De kan klart se om en skattepolitik är så utformad att den utjämnar inkomstoch förmögenhetsskillnaderna eller tvärtom ökar dessa skillnader. Arbetarna är beredda att betala skatt, men de anser att bördorna skall fördelas efter bärkraft. Detta är ett traditionellt krav från arbetarrörelsen, och det innehåller en social fördelningstanke. Det innehåller solidaritetens idé. Jag hörde nyss en företrädare för moderaterna här säga någonting om att det borde vara så att människorna klarade sig utan dessa skatter och bidrag. Ja, vi kan allmänt sett vara överens om att det skulle vara en bra tingens ordning. Men samtidigt vet vi att just bärförmågan inom samhället, skillnaderna i förmåga att klara utgifter, gör att vi måste ha ett system där man hjälper varandra, ett system som trots allt innehåller ett mått av solidaritet. Häromdagen besökte jag en norrländsk skogsarbetarby. Som riksdagsman får man många frågor, t.ex.: Hur kan det komma sig att vi barnfamiljer snart måste gå till socialvården för att klara livets nödtorft? Ändå försöker vi, både gumman och jag, att jobba in slantar så gott det går — men maten blir ju bara dyrare och dyrare! Hur kan det då komma sig att de som har de högsta inkomsterna får stora skattelättnader? Och varför ökar hela tiden antalet miljonärer och medlemmar i 100-miljonersklubben? T. o. m. miljardärerna blir fler och fler. Samtidigt läser vi att en halv miljon svenskar måste anlita socialvården. Detta är frågor som vanligt folk allt oftare ställer, och vi måste försöka att besvara dem så gott det går. De undersökningar som för många år sedan gjordes av C.-H. Hermansson och andra har bekräftat kapitalkoncentrationen och ökade klasskillnader. I dessa dagar har Aftonbladets journalist Göran Skytte på nytt slagit fast den gamla sanningen: miljonärernas antal ökar, de rika blir allt rikare, och de som har miljoninkomster och mera betalar i verkligheten skatt till mindre belopp än en låginkomsttagare — om de ens betalar någon skatt alls. Eller, som det sägs i tidningen: En dagistant eller en som arbetar deltid på posten betalar procentuellt sett mera i skatt än flertalet av dem som tjänar en miljon och mera. Denna tendens markeras nu allt starkare. Sverige är ett skatteparadis — för den som lärt sig knepen, förstås. Det är nu länge sedan skattesystemet, som på Ernst Wigforss tid, var ett instrument för inkomstutjämning. Skattesystemet i denna funktion har fallit sönder och urartat. Den progressiva statsskatten minskar sin andel år från år. Raffinerade skatteplaneringsoch avdragssystem, där man laborerar med lån i mångmiljonklassen, minskar klart marginalskatteeffekterna för höginkomsttagarna. Den som inte utnyttjar möjligheterna räknas som efterbliven och dum i ekonomiska frågor. Annat är det för en arbetare som försöker tjäna en liten extra slant på beordrad övertid i jobbet. Han får se stora delar därav, uppåt 50 96, försvinna i skatt. Fru talman! När jag som riksdagsman får frågor om detta ute bland folk måste jag faktiskt svara: I verkligheten finns ett klart samband mellan den växande skaran miljonärer och miljardärer och de allt flera socialvårdstagarna härilandet. Det är de många med små medel som får betala de rikas kalas. Tro nu inte att exempelvis de skogsarbetare jag träffar i den norrländska byn inte begriper detta samband! De ser också på vad som händer på förmögenhetssidan — även om inte alla läser statistiska centralbyråns statistik över finanserna. Den statistiken visar klart att samhällets del i den totala finansiella förmögenheten, som 1977 uppgick till 40 96, nu har förbytts i ett underskott. Eller, som LO-tidningen uttryckte det i höstas: På endast sex år har samhället ”förlorat greppet över pengarna”. Samtidigt har 100 miljarder kronor överförts från vanliga människor till de redan rika genom inflationsutvecklingen åren 1975-1983. Man brukar uttrycka det hela så att den s.k. riksförmögenheten, Sveriges finansiella förmögenhetsstruktur, glidit över till banker, finansbolag, storföretag och försäkringsbolag liksom till utländska långivare och spekulanter. År 1977 höll den offentliga sektorn alltjämt dryga 40 96 av riksförmögenheten. Men sedan dess har en dramatisk förändring skett. Den offentliga sektorn, som var en finansiell tillgång, har blivit en underskottssektor, medan den finansiella sektorn och de utländska intressena lagt under sig merparten av riksförmögenheten. Alla tecken tyder nu på att dessa båda sistnämnda sektorer för 1983 kommer att disponera drygt 70 96 av landets samlade förmögenhetsvärde. Förmögenhetsöverföringen speglas också i de senaste årens kursuppgångar på börsen med ständigt nya rekord. Så har t.ex. från 1979 till 1983 omsättningen ökat från 1,9 miljarder till ca 75 miljarder eller med 4 000 90. Bara på ett år har förmögenhetsvärdet ökat från 100 miljarder till 240-250 miljarder kronor år 1983. Man får inte glömma bort att inflationsekonomin är ett raffinerat sätt att berika de redan rika. Småspararna, som inte ens får ränteinkomster som täcker penningvärdets försämring, får ”dra ihop” de växande förmögenheterna åt dem som har stora realvärden och skulder. Återspeglas då de enorma förmögenhetsökningarna för en mindre grupp förmögenhetsägare i förmögenhetsskatten? Knappast märkbart. Riksrevisionsverket, som beräknat förmögenhetsskatten för fysiska personer till 900 milj.kr. budgetåret 1983 85. Men hur förhåller det sig med juridiska personer, dvs. bolag osv.? Ja, där beräknas de båda budgetåren inbringa endast 23 milj.kr. per år. Det är fråga om en blygsam andel — totalt från förmögenhetsskatten — på 3960 av den totala skatteintäkten för hela samhället. Vi kan för resten jämföra med år 1950, då andelen uppgick till 1,9 90. Vi måste konstatera att förmögenhetsskattens utveckling inte på något sätt återspeglar de kraftiga förmögenhetsökningarna. Fru talman! Det är mot den här bakgrunden av starka förmögenhetsflöden som vänsterpartiet kommunisterna föreslår mer resoluta åtgärder. Historiskt är detta inget nytt. Redan i gamla tider gjordes räfst, som det kallades, då landet behövde medel till gemensam ekonomi. Under tiden närmast efter det andra världskriget var faktiskt partierna i landet rätt överens om att ta ut en engångsuppoffring för att lyfta landets finanser, även om förslaget då inte genomfördes.

Det är de många, för livets nödtorft varje dag strävande vanliga människorna, som får dra lasset. I dessa dagar, då det är lönerörelse, talas det från ansvarigt håll om återhållsamhet. Dessa ord om återhållsamhet borde kanske riktas åt ett annat håll — åt det håll där man verkligen kan förse sig materiellt på andras bekostnad. Enligt vår mening behövs det en engångsskatt på stora förmögenheter. Den bör uppgå till 10 96 av förmögenhetsinnehavet och upprepas, om det behövs för landets skull. Först och främst skall de stora förmögenhetsökningarna träffas av en sådan engångsskatt. Därtill föreslår vi en skärpning även av den ordinarie förmögenhetsskatten. I det sammanhanget vill jag säga att förmögenheter, framför allt större, ofta är sammansatta av olika slag av tillgångar, t.ex. egnahem, fritidsfastigheter, andra slag av fastigheter, aktier och andra värdepapper, konst, antikviteter, ädla stenar, metaller m.m. En viss skillnad i värderingsgrunderna kan tänkas. När det t.ex. gäller innehav av ett eget hem av normal standard, dvs. i ett sådant utförande att det faller inom ramen för statlig belåning, kan en annan och lägre värderingsgrund prövas än när det gäller sådana förmögenheter som grundas på spekulation eller s.k. sparande i aktier och liknande. Samma syfte har förslaget om en ytterligare skärpning av arvsoch gåvoskatten med 10 procentenheter i de högsta skatteskikten, från nuvarande 70 90 till 80 96 i klass 1 och från 75 9 till 85 96 i klass 2, med en successiv avtrappning så att skärpningen upphör vid 100 000 kr. resp. 60 000 kr. i klass 1 och klass2. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till vpk-motionerna 1983/84:1142 och 2456 i berörda delar.

Fru talman! Eftersom det inte är mer än tre och en halv månad sedan vi debatterade kapitalbeskattningen här i kammaren — det var den 14 december förra året — finner jag ingen anledning att i dag upprepa argumenten i frågan. Vad som skiljer är bara att det är nya aktörer från de andra partiernas sida. Jag vill i stället hänvisa till vad vi då sade. Det enda nya, fru talman, är att vpk vill skärpa skatten ytterligare och att regeringen har för avsikt att göra en översyn av arvsoch gåvobeskattningen. Med detta yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på de borgerliga reservationerna och vpk-motionen.

Fru talman! Jag förstår att Anita Johansson inte finner anledning att upprepa de argument hon framförde förra gången. De var nämligen mycket dåliga. Jag ställde då frågan varför förmögenhetsskatten måste utformas på ett sådant sätt att småföretagare och villaägare i ganska vanliga inkomstlägen, inte på något sätt unika, kommer att drabbas på det sätt som sker. Något svar fick jag inte. Jag vill inte förlänga debatten ytterligare, utan vill bara påpeka att dessa frågor fortfarande står obesvarade.
Fru talman! Anita Johansson sade att det enda nya jämfört med den debatt som fördes i december är att vpk har ett nytt yrkande och att regeringen avser att företa en omprövning av arvsoch gåvobeskattningen. Men det finns i en av reservationerna ytterligare ett nytt yrkande, nämligen det som handlar om utredning av förmögenhetsskattens framtida utformning. Det är beklagligt att övriga partier inte vill medverka till en sådan utredning. Debatten i december 1983 visade liksom debatten i december 1982 ganska tydligt att det finns behov av en utredning som ger besked beträffande effekterna av beskattningen på detta område.
Fru talman! Anita Johansson sade att det enda nya är vpk:s krav. Men jag ställde i mitt anförande följande direkta fråga: Blir den enprocentiga höjningen tillfällig? Jag framhöll att enprocentsregeln inte var aktuell förra året. Den tillkom först under hösten. Kan vi nu lita på att samma sak inte upprepas i höst? Det skulle vara intressant att få ett klart besked på den punkten.
Fru talman! Anita Johansson sade att det enda nya är vpk:s förslag. Då inställer sig automatiskt frågan varför hon inte vill säga någonting om detta nya förslag. Det bygger på fördelningspolitiska tankar som borde omfattas av socialdemokraterna, bl.a. att man bör försöka dra in en del av de enorma förmögenhetsökningar som bevisligen skett och göra det lättare för de många som nu har en tung börda att bära i samhället.
Fru talman! Till Ingemar Hallenius vill jag säga att vi står kvar vid det beslut som vi fattade här i kammaren i december förra året. Till Sven Henricsson kan man väl bara göra klart att det är en klar skiljelinje som går mellan blocken här i kammaren, mellan de borgerliga å ena sidan och vi å den andra. Kommunisterna vill skärpa åt det ena hållet och de borgerliga sänka åt det andra. När det gäller moderat politik: Ni vill sänka förmögenhetsskatterna, och förra veckan var ni med om att rösta för en sänkning av statsbidragen till färdtjänsten och till de psykiskt utvecklingsstörda. Det tycker jag är moderat politik i sin prydno.
Fru talman! Detta var väl inget svar på mina frågor eller något bemötande av våra argument för att begära en utredning om förmögenhetsskattens framtida utformning. Vi har försökt påvisa stora negativa effekter — bl.a. för näringslivet och därmed för välfärden och sysselsättningen — av en alltför hög kapitalbeskattning. Ni bemöter detta enbart genom att tala om moderata förslag i andra sammanhang — saker som alltså inte hör hemma i denna debatt. Det är beklagligt att ni inte vill ta dessa varningsord på allvar och att ni inte vill inse att de negativa effekterna av en ibland rent konfiskatorisk förmögenhetsbeskattning är så allvarliga att de är till skada för vårt land och folk.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på mina frågor vid förra tillfället och att jag heller inte fick något svar vid detta tillfälle. Jag får väl låta mig nöja med det — jag kan ju inte tvinga fram svar här i kammaren.
Fru talman! Anita Johansson säger att det går en skiljelinje mellan blocken ide frågor som vi här har tagit upp, och jag noterar det med tillfredsställelse. Vi vill gärna ha samlade tag inom arbetarrörelsen för att verkligen ta itu med ojämlikheten och orättvisorna, inte minst när det gäller förmögenhetsfördelningen. Jag hoppas då att jag får lägga in i svaret att vi kan förvänta oss ett förslag från regeringen — vi får väl ge den litet andrum — i denna riktning.

Fru talman! I höstas beslutade riksdagsmajoriteten om en centralisering av åklagarverksamhetens regionala organisation. Från den 1 juli 1985 skall 21 länsåklagarområden slås samman till 13 åklagarregioner. r centern röstade emot beslutet. I en motion till årets riksmöte har vi föreslagit att beslutet skall omprövas. Vi anser att omorganisationen leder till en inte önskvärd centralisering. Den medför försämrade möjligheter för de regionalt verksamma åklagarna att hålla nödvändiga kontakter med övriga regionala myndigheter och med allmänheten. De får svårare att utföra uppgiften som förundersökningsledare och utöva tillsyn över de underordnade åklagarna i distrikten. Vi kan inte heller bortse från att kostnaderna för den regionala åklagarverksamheten kommer att stiga till följd av att de geografiska avstånden ökar. Ytterligare skäl som talar emot beslutet är att åklagarväsendets centrala och lokala nivå är föremål för översyn. Därför bör inte den regionala nivån förändras separat utan varje möjlighet till helhetslösning. Från centerns sida vill vi ha en samlad översyn av hela åklagarväsendet. Innan denna är klar bör det inte ske någon omorganisation. Från centerns sida har vi också visat på vägar att samtidigt som den decentraliserade regionala organisationen bevaras förstärka länsåklagarmyndigheten. Vi har nämnt en samförläggning av länsåklagarmyndigheten med distriktsåklagarmyndigheten på kansliorten och — beträffande de s.k. enmansmyndigheterna — en förening av tjänsten som chefsåklagare, i distrikt där länsåklagarmyndigheten är förlagd, med tjänsten som biträdande länsåklagare. Det kan inte vara klokt att låsa fast organisationen för en del, när vi inte vet hur helheten skall utformas. Jag yrkar bifall till centerreservationen.

Fru talman! Jag tänker inte alls ta upp någon sakdebatt med Gunilla André när det gäller justitieutskottets betänkande 17. Jag skall bara konstatera — vilket socialdemokrater, folkpartister och moderater, men inte centern, i utskottet har gjort — att vi hade en stor och livlig sakdebatt kring riktlinjerna för åklagarväsendets regionala organisation för inte så länge sedan, nämligen i fjol. Då fanns det de som delade Gunilla Andrés farhågor. Men riksdagens beslut blev i alla fall det som föreslogs av utskottsmajoriteten. Vi brukar ju i riksdagen respektera de beslut som fattas utan att omedelbart komma med propåer om att de skall rivas upp. En stor utskottsmajoritet föreslår alltså att vi skall bifalla hemställan i justitieutskottets betänkande 17 och yrka avslag på den reservation som är fogad till betänkandet.
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 21 om energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m.
Fru talman! Det moderna samhället bygger alltmer på teknisk övervakning och kontroll av den enskilde. I stället för det förtroende som personlig kontakt och behandling skapar upplever vi allt oftare att den personliga integriteten hotas. Det gäller inte bara personnummer och samkörning av dataregister, som debatten i stor utsträckning handlar om i dag, utan också t.ex. TV-övervakning. Från centerns sida har vi tidigare krävt en översyn av lagen om TV övervakning. Bakgrunden till vårt krav är den mycket snabba utvecklingen inom dataoch videotekniken. Sverige har varit tidigt ute när det gäller skyddet mot intrång i den personliga integriteten på grund av ny teknik. För detta har vi stiftat speciella lagar —t.ex. datalagen, kreditupplysningslagen, lagen om TV-övervakning och speciella registerlagar. Till den teknik som fanns när lagen om TV-övervakning infördes 1977 har fogats möjligheten till lagring av information genom videobandning. Ytterligare möjligheter till lagring och överföring av information finns genom sammankoppling av TV-kamera, video, stillbildskamera och genom ADB tekniken. Att det ibland brister i tillämpningen av lagen om TV-övervakning är ett faktum. TV-övervakningen i och omkring riksdagshuset är ett sådant exempel, där TV-kamerorna kom upp innan tillstånd lämnats. Likaså brister det i olika sammanhang när det gäller att informera allmänheten om att övervakning med TV sker. Det går inte heller att få något grepp om hur omfattande TV-övervakningen är i Sverige. Jag har frågat riksdagens utredningstjänst om den kunde upplysa mig om t.ex. hur många tillstånd som finns. Något exakt svar på frågan har jag emellertid inte kunnat få. Enligt en grov uppskattning som utredningstjänsten gör kan det finnas tillstånd till ca 2 800 övervakningskameror bara i våra tre storstadslän. Enligt centerpartiets mening bör en utredning tillsättas för att göra en samlad översyn av lagen om TV-övervakning. Utredningen bör utvärdera nu gällande bestämmelser och pröva anpassningen till ny teknik. Vidare bör utredningen studera de olika länsstyrelsernas praxis i tillståndsgivningen och föreslå åtgärder för samverkan mellan kommunerna, länsstyrelserna, datainspektionen och andra myndigheter för att täcka in hela integritetsskyddsområdet. Utredningen bör också ta upp den kritik som vissa kommuner i dag riktar mot lagen. Kommunernas yttranden skall inte bara vara av formell natur, utan tillmätas mycket stor betydelse vid tillståndsgivningen. Många människor känner i dag en stor oro och olust inför den ökande användningen av TV-kameror för övervakning. Många upplever det, i vissa situationer, som ett intrång i den personliga integriteten. Jag tycker att vi skall vara lyhörda för denna oro. Från utskottsmajoritetens sida säger man sig hysa stor förståelse för den oro för den tekniska utvecklingens risker när det gäller intrång i den personliga integriteten som vi anför i vår motion. Men det räcker inte med att säga sig hysa förståelse — något måste också göras. När anser man från övriga partiers sida att utvecklingen gått så långt att det är dags för samhället att ingripa? Är det inte bättre att försöka stämma i bäcken än i ån och ta ett samlat grepp över dessa frågor innan utvecklingen gått alltför långt — kanske så långt att det är näst intill omöjligt att rätta till missförhållandena? Företrädare för samtliga politiska partier deltar i den aktuella s.k. frihetsdebatten, där det mesta kommit att röra sig om den ohämmade användningen av personnummer och samkörning av dataregister. Frågan om TV-övervakning är en lika viktig frihetsfråga. Detta är ett typiskt exempel på det dubbla budskap som är så vanligt förekommande från socialdemokraternas, moderaternas och folkpartiets sida. Om man menar allvar med det allmänna talet om bättre skydd för den personliga integriteten och de enskilda människornas rätt att värja sig mot övergrepp från myndigheternas sida, då bör man nu visa att man är beredd att gå från ord till handling och stödja vår reservation. Låt mig avslutningsvis, fru talman, bara tillägga att vi inte är motståndare till allt vad TV-övervakning heter. TV-övervakning är i vissa avseenden befogad för att skydda både den enskilde och samhället. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen i justitieutskottets betänkande 19.

Fru talman! Frågan om översyn av lagen om TV-övervakning återkommer med jämna mellanrum till riksdagen. Detta är tredje gången på ett och ett halvt år. Men mot det skall jag inte anföra någon kritik, därför att jag tycker också att det är viktigt att frågan om samhällets skydd mot integritetskränkande teknik alltid hålls levande. Denna lag om skydd mot TV-övervakning som vi nu debatterar tillkom just för att garantera ett skydd för allmänheten. Frågan är då: Har denna lag fyllt sin uppgift, att utgöra det skydd för människors integritet som man rimligen kan begära? Vi har diskuterat detta några gånger på relativt kort tid. Vi hade en remissomgång hösten 1982, för knappt ett och ett halvt år sedan, där vi fick in synpunkter från en rad remissinstanser. Det visade sig att så gott som allesammans ansåg att lagen fungerar hyggligt. Någon tyckte att en översyn inte skulle skada. Men några som helst konkreta exempel som skulle motivera en sådan här översyn just i nuläget kunde man inte peka på. Det gör egentligen inte motionärerna heller. Det finns inte några konkreta exempel på missförhållanden. Det hör till saken att det aldrig har kommit fram uppgifter från allmänheten om att det skulle råda något missförhållande med lagen som sådan. Det är länsstyrelserna som skall avgöra varje ansökan om att få inrätta en kamera för övervakning. De har också rätt att ange under vilka förutsättningar detta skall ske och utfärda särskilda riktlinjer för de olika situationer när dessa kameror skall placeras. Det är inte ovanligt att avslag på sådana här ansökningar överklagas. Regeringen har haft ett trettiotal ärenden att pröva på förslag av justitiekanslern. Ofta blir det avslag, när dessa kameror anses vara alltför integritetskränkande. Man har således inte kunnat konstatera några direkta missförhållanden. Det har inte heller framställts några önskemål om direkta förändringar, vare sig i motioner eller i reservationer. Vad man hyser oro för är den tekniska utvecklingens konsekvenser. Jag och majoriteten i utskottet delar självfallet denna oro. Men därmed kan man inte på så lösa grunder begära en utredning för översyn av en lag som uppenbarligen inte har dessa brister. Det är tydligen andra saker på teknikens område som man är orolig för. När man kan visa konkreta exempel på att denna lag inte fungerar är vi från utskottsmajoriteten självfallet beredda att begära att det skall göras en översyn av den.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
Fru talman! Helge Klöver ställer frågan, huruvida lagen från 1977 fyller sin uppgift eller inte. Han har själv inget fullständigt svar på den frågan, och han påpekar att inte heller vi reservanter har det. Det är näst intill omöjligt att få en helhetsbild av hur lagen fungerar praktiskt. Det går inte ens att få fram uppgifter om hur många tillstånd för TV-kameror som finns i landet. Andra liknande problem gör att ingen har ett ordentligt grepp över den här problematiken. Vi menar att en av de frågor man bör se på är hur lagen rent konkret tillämpas, och därefter får man bedöma om ändringar behöver vidtas. En mängd av de tekniska utrustningar som nu finns och som kan kopplas samman med de system som används vid TV-övervakning fanns över huvud taget inte när lagen antogs 1977. Det har skett en våldsamt snabb utveckling, och den nuvarande lagstiftningen täcker därför inte hela detta område. Också av den anledningen behövs det en översyn. Helge Klöver säger också att det inte har uttryckts någon oro för det här från allmänhetens sida. Vi har emellertid mött många människor som känner oro och olust inför utvecklingen, och det är dem vi representerar i dagens debatt. Det finns också anledning att konstatera att vi här i riksdagen känner oro för en del av den tekniska apparatur som finns inom och i anslutning till våra egna byggnader. Det framgår inte minst av den diskussion om dessa frågor som förs i konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottets ledamöter borde väl om några kunna sägas representera allmänheten i det här fallet. Det är i och för sig positivt att utskottsmajoriteten säger att man hyser förståelse för den oro vi känner. Men, som jag sade i mitt första anförande, detta räcker inte. Vi måste nu gå från ord till handling. Jag skulle därför vilja fråga Helge Klöver: Hur långt måste utvecklingen gå, innan ni är beredda att ställa er bakom kravet på en översyn? Det är alltid en svår avvägning att bedöma när det är lämpligt att göra en utvärdering av en lag och se om den behöver omprövas. Enligt vår mening är det i det här fallet hög tid att göra detta nu. Hur långt anser ni från majoritetens sida att utvecklingen måste gå, innan ni är beredda att ställa upp bakom vårt krav?
Fru talman! Jag tycker nog att Elving Andersson försöker måla upp en bild som visar en större oro än det finns anledning att hysa i det här fallet. Elving Andersson frågade hur långt utvecklingen måste gå innan man gör en översyn. Jag sade tidigare att det borde finnas några konkreta exempel på att lagen inte har fungerat. Om man kan peka på sådana är vi självfallet beredda att föranstalta om en utredning. Varje länsstyrelse har att göra en prövning i samband med att tillstånd ges till TV-övervakning. Självfallet — jag kan inte tänka mig annat — måste länsstyrelserna då ha en förteckning över de tillstånd som meddelats. De skall ju kontinuerligt pröva att de regler som gäller för varje övervakningsobjekt följs. Möjligen innebär det en del arbete att samla in uppgifter om antalet tillstånd från samtliga länsstyrelser, men det borde gå att få fram dem. Den oro som Elving Andersson påstår sig möta hos allmänheten tror jag hänger samman med den oro som finns över teknikens utveckling över huvud taget, där man ställs inför saker som man inte riktigt behärskar. När man på grund av vissa missförhållanden begär en översyn kan det väl vara befogat att fråga sig om det hjälper att ändra lagen. Det kan i vissa fall vara så att tillämpningen av lagen kanske ger en del övrigt att önska. Om lagen inte har följts, bör det påpekas för vederbörande länsstyrelse som har givit tillstånd. Vissa remissinstanser har ju sagt att man inom lagens ram kan reglera den nya tekniken med videoupptagning, vidareinformation och lagring. Detta ingår i vad länsstyrelserna skall pröva i varje enskilt fall, och det kan man göra inom ramen för den lag som nu gäller.
Fru talman! Helge Klöver säger att man först med vissa konkreta exempel måste visa att övervakningssystemet fungerar på ett felaktigt sätt, innan man kan gå in och göra en översyn. Det är just det vi varnar för — då är det kanske för sent. Då är skadan redan skedd. Vi vet att vi har en våldsam expansion på det här området. Vi menar från vår sida att det är bättre att så att säga stämma i bäcken, medan vi har kontroll över utvecklingen och kan styra den i stället för att försöka reparera skador i efterhand, då vi kanske fått en struktur på den här typen av övervakning som gör det näst intill omöjligt att komma till rätta med missförhållanden. ”Bättre att stämma i bäcken än i ån” är ett talesätt, och vi anser att det är tillämpligt i det här fallet. Helge Klöver sade avslutningsvis att jag kanske målar upp detta med de enskilda människornas oro litet väl kraftigt. Det tror jag inte att jag gör, för jag har mött denna oro på ett mycket konkret sätt. Det finns här en ideologisk skiljelinje mellan oss och socialdemokraterna. Vi har alltid från centerns sida varit beredda att ställa upp för och slå vakt om människornas rättighet att ha en egen integritet. Vi är lyhörda när människor är oroliga för de angrepp och attacker som sker på olika områden mot den personliga integriteten. Det är också därför som vi agerar i den här frågan.
Fru talman! Lyhördheten för de risker som finns med integritetskränkande teknik är lika stor inom vårt parti. Den tror jag finns inom alla partier. När det gäller denna oro skulle jag ändå vilja peka på vilka fördelar tekniken har. Det kanske man inte tänker på så ofta. Jag kan som exempel nämna att det i Stockholms kommun finns 15 trafikövervakningskameror placerade på vissa broar och vid vissa starkt trafikerade knutpunkter. Dessa kameror har en mycket viktig funktion när det gäller att reglera trafiken. Det är klart att det någon gång kan hända att ett registreringsnummer skulle kunna uppfattas, men inte kan det vara ett hot mot den personliga integriteten. Förhållandet är detsamma i tunnelbanan. Det finns 54 kameror som registrerar ordningen i tunnelbanan. Det är helt klart att massor av människor i Stockholm finner det väldigt tryggt att denna möjlighet finns. Inte minst pressen målar ju ofta upp en bild av förhållandena i tunnelbanan som är betydligt överdriven. Just detta att det finns en kontroll över ordningen gör att människor anser sig kunna tryggt åka med tunnelbanan. På Centralen finns nio övervakningskameror som hjälp för att hålla ordning där. Jag tror att människor, när de tänker efter, inser att en sådan övervakning som sker under väl kontrollerade former är till fördel. Vi får inte glömma det i detta sammanhang.

Fru talman! Det ärende som nu debatteras gäller frågan om det är befogat att göra en översyn av lagen om TV-övervakning. Utskottets majoritet bestående av socialdemokrater, folkpartister och moderater anser inte det. Centerpartiet föreslår i sin reservation till betänkandet att en översyn skall göras av lagen. Vpk är inte representerat i riksdagens justitieutskott och har därför inte deltagit i ärendets beredning. Vi har därför bl.a. inte kunnat informera oss om regeringens praxis i tillståndsfrågor, som utskottet har gjort. Att vi inte kunnat detta är beklagligt, eftersom det om jag förstått saken rätt till dels ligger till grund för majoritetens ställningstagande. Den framhåller nämligen bl.a. följande: ”Utskottet, som under ärendets beredning tagit del av regeringens praxis i tillståndsfrågor, saknar emellertid skäl att göra annan bedömning i saken än utskottet gjorde under förra riksmötet.” Från vpk:s sida har vi gjort den bedömningen att en översyn av lagen om TV-övervakning är väl motiverad. De skäl som utskottet anför för att skjuta ifrån sig frågan är inte övertygande. Ett skäl som man anfört både nu och tidigare — då i samband med behandlingen av en motion i samma syfte, vilken blev föremål för remissbehandling — är att det inte framkommit några brister i lagstiftningen och inte heller några önskemål om förändringar. Med anledning härav kan sägas två saker. Dels skall en översyn vara till för att upptäcka eventuella brister, dels är det inte säkert att det förhållandet att tillståndsgivande och användande myndigheter inte påtalar några allvarliga brister i en lag innebär att lagen är perfekt ur allmänhetens synpunkt. En brist som ändock påpekades i remissomgången var att man har svårigheter att nå ut med information om TV-övervakningen till allmänheten. Från remissbehandlingen kan f. ö. också noteras att man i det enda remissyttrande som inkommit utanför kretsen av länsstyrelser, som är tillståndsgivande myndigheter, och polisstyrelser, som är användande myndigheter, nämligen yttrandet från datainspektionen, faktiskt tillstyrkte en utredning. Man var i detta remissyttrande tveksam till frågan huruvida lagstiftarens ursprungliga intentioner i realiteten hade tillgodosetts beträffande information om TV-övervakning, och man underströk det viktiga faktum att det inte är varje enskild TV-övervakning utan den totala övervakningen med TV-kameror, ADB-register m.m. som är väsentlig ur integritetssynvinkel. Man tillstyrkte som sagt förslaget om en översyn, Det gjorde f.ö. även polisstyrelsen i Göteborg, som också pekade på vissa brister i lagstiftningen och dess tillämpning. Utskottets majoritet avstyrker motionen, men den vidhåller sin uppfattning från tidigare betänkanden att det är angeläget att utvecklingen på området följs med stor uppmärksamhet. Jag tycker att det är ett motsägelse fullt uttalande. Jag vill fråga utskottets representanter hur detta skall tolkas. Är det möjligen en beställning till Bengt Kindbom m.fl. att fortsätta att skriva motioner, så att frågan kommer upp till prövning i utskottet också i fortsättningen? Eller är det regeringen som skall följa utvecklingen? Det görs dock inget tillkännagivande av det slaget. För bevakning av datalagen finns datainspektionen, men någon motsvarande myndighet finns inte för lagen om TV-övervakning. Som vi har hört av debatten är det tydligen också svårt att få överblick över hur den tillämpas. Om man från utskottet kunde klargöra detta, vore det bra. Lagen har kommit till för att förstärka den enskildes skydd mot integritetskränkningar i samband med övervakning och bevakning som sker med TV-apparatur. Fungerar den så? Vi menar att man kan få svar på den frågan först efter en översyn av hur lagen har fungerat och hur den fungerar nu, i en annan situation än när den genomfördes år 1977. Vpk stöder alltså kravet på en översyn. Låt mig till sist säga att jag tycker att det är förvånande att de partier, moderata samlingspartiet och folkpartiet, som under några månader skrikit så högt om frihet och personlig integritet inte kan tillstyrka kravet på en utredning i detta fall. Är det möjligen så att det inte blir tillräckligt stora rubriker av detta, eller vad är anledningen? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Fru talman! När vi säger att utvecklingen på området skall följas med stor uppmärksamhet, vet vi att så sker. Jag nämnde förut att JK har haft ett trettiotal fall uppe hos regeringen, och det finns en rad organisationer som har ögonen på detta. Sedan har jag för min egen del ingenting emot att centerpartiet skriver motioner då och då för att aktualisera frågan. Det är inte till någon nackdel, för man bör, som jag sade förut, alltid hålla ögonen på teknik som kan vara integritetskränkande. Men utskottets majoritet tycker ändå, att när man inte hittar någonting direkt konkret i nuläget som gör att en översyn är nödvändig, kan man avvakta. Jag förmodar att det inte kommer att dröja så länge innan man ändå gör en översyn. Efter några år bör kanske alla lagar och deras tillämpning ses över. Men vi har funnit att vi inte är i den situationen ännu.
Fru talman! På frågan om hur man tänker gå till väga för att följa detta med uppmärksamhet fick jag till svar att JK har att överklaga till regeringen och att det sker ganska ofta samt att en rad organisationer följer utvecklingen. Jag tycker att det var ett litet luddigt besked om vilka organisationerna var. Trots allt är det ändå så att riksdagen, som anser att frågan skall följas med uppmärksamhet, avhänder sig möjligheten att själv ha kontroll över att så verkligen sker. Sedan menade Helge Klöver att man måste ha någonting konkret att ta på innan man gör en översyn. Jag vill därför redogöra för vad polisstyrelsen i Göteborg sade i sitt remissvar till justitieutskottet hösten 1962, för där finns det en del att ta på. Polisstyrelsen i Göteborgs polisdistrikt anser att man säkerligen redan i dag utifrån innehållet i lagen kan komma till rätta med en del av de olägenheter motionärerna pekar på, exempelvis videoupptagning och bevarande av information. Enligt polisstyrelsen är en svårighet helt naturligt det förhållandet att länsstyrelserna endast undantagsvis torde ha tillgång till tekniskt kunnig och erfaren personal som rätt kan bedöma ansökningar från enskilda och de konsekvenser som kan följa av enskildas installationer. Med stor sannolikhet finns här inbyggda problem värda att uppmärksamma. Det är enligt polisstyrelsen sålunda tämligen klart att lagstiftningen och tillämpningen av den visar på vissa oklarheter som behöver justeras, varför en översyn otvivelaktigt behövs. Polisstyrelsen säger sedan att man kanske kan vänta litet, och det säger också Helge Klöver. Men han säger att det förmodligen inte kommer att dröja så förfärligt länge innan en översyn sker. Då tycker jag att vi borde kunna fatta ett beslut redan i dag — men beslutet kanske kommer efter nästa motion.

Fru talman! Detta ärende gäller motion 541 om efterlevandebidrag till föräldrar. Föräldrar till svårt handikappade barn får i dag ett vårdbidrag, som är lika stort som förtidspensionen. De har också ofta högre bostadsbidrag än andra och eventuellt ytterligare bidrag. I en familj där ett av barnen är svårt handikappat måste hela familjens liv anpassas efter barnet och de svårigheter som handikappet medför. Man byter bostad för att få en större och mer tillgänglig sådan, en av föräldrarna minskar eller slutar helt sitt förvärvsarbete. Om det handikappade barnet avlider, upphör omedelbart alla bidrag, och det utfaller inte heller några försäkringar, eftersom det inte finns några försäkringsbolag som tecknar livförsäkring för svårt handikappade barn. Familjer som drabbas av den stora förlusten att mista sitt barn kan därför också drabbas mycket hårt ekonomiskt. Det tar en tid innan familjen hinner ”ställa om sig”. Kanske måste man byta bostad för att få en mindre och billigare, och den av föräldrarna som har varit hemma och vårdat barnet måste för sin försörjning komma ut på arbetsmarknaden. Ett liknande problem uppstår om ett barn avlider under spädbarnstiden, då en av föräldrarna uppbär föräldrapenning. Även då upphör föräldrapenningen samma dag som barnet dör. Det kan ta en tid — några veckor eller någon månad — innan man hinner ställa om sig, innan föräldrarna kan återgå till det gamla arbetet; vikarie kan ha anställts, osv. Det är naturligtvis en stor psykologisk press att utsättas för ett betydande ekonomiskt bortfall mitt i sorgen. Orsaken till att jag har begärt ordet är att utskottet ganska brutalt avsågat vår motion — och dessutom avsågat den i total enighet. Man hänvisar de drabbade människorna till socialvården och till arbetsmarknadsåtgärder. Det kan verka riktigt. Men det gäller här ett mycket litet antal familjer per år, och det föreligger såvitt jag kan förstå ingen som helst samhällsekonomisk 65 kostnad med vårt förslag. Det enda det handlar om är att familjer som drabbas av att mista sitt barn inte samma dag skall ställas inför svåra ekonomiska problem. Alla som har drabbats av en personlig sorg vet att om man dessutom samtidigt får akuta ekonomiska problem, då kan livet bli tämligen outhärdligt. Man behöver alltså inte vara särskilt duktig i matematik för att räkna ut att en familj som har inrättat hela sitt liv efter det handikappade barnets situation naturligtvis får en ekonomisk omställningsprocess när barnet avlider. Vårt förslag i motionen gick bara ut på att man skulle se om det inte kunde vara möjligt att förlänga vårdbidraget ett par månader, så att familjen får en chans att ställa om sig. I dag löser man ofta det här problemet genom att en läkare sjukskriver modern. Men det vore ju enklare för alla parter att bara införa den bestämmelsen att vårdbidrag utgår ett par månader efter dödsfallet. På samma sätt skulle föräldrapenning kunna utgå ett par veckor eller någon månad efter ett dödsfall under spädbarnsperioden. Det skulle bli enklare för alla, och samhället skulle totalt inte förlora några pengar. Jag är alltså en aning förvånad över utskottets behandling, i en tid när vi alla säger oss eftersträva enkelhet och obyråkratiska lösningar. Jag finner det meningslöst att yrka något i dag, men vi motionärer skall återkomma.

Fru talman! Från folkpartiet har vi i motion 1590 tagit upp de problem som uppkommer i familjer när bidragsberättigat handikappat barn avlider. De här vårdformerna är i och för sig riktade mot barnet, och skall så vara. I familjer med svårt handikappade barn är det emellertid ovanligt att båda föräldrarna arbetar. Den ena maken tjänstgör ofta som vårdare, och till detta kommer att en mycket kostnadskrävande bostadsanpassning måste göras — och det gäller utöver de bidrag som finns i bostadssammanhang. Handikappat barn kan inte alltid ta försäkring, och därför är det inte orimligt att det tillskapas en statlig trygghetsförsäkring för de gravt handikappade som inte tillåts teckna liv-, olycksfallsoch skolförsäkringar. Beträffande efterlevandeskyddet har vi i vår motion inte begärt några drastiska och alltför kostnadskrävande åtgärder. Vi anser att bidragen exempelvis kunde avtrappas under en sexmånadersperiod. Det skulle ge berörda familjer det andrum som de behöver för att anpassa sig till en ny situation. Fru talman! Utskottet har enligt min uppfattning inte gjort en rimlig bedömning av denna för berörda familjer så betydelsefulla fråga. Hänvisa till socialtjänsten kan man alltid göra, men frågan är om inte de berörda uppfattar denna hänvisning såsom något cynisk i ett samhälle, som bör kännetecknas av social rättvisa.

Fru talman! Margareta Persson tyckte att utskottet har, som hon uttryckte sig, sågat av hennes motion på ett ganska brutalt sätt. Det må vara hennes upplevelse att hon har blivit brutalt behandlad, men jag är angelägen om att framhålla att utskottet inte på något sätt har varit brutalt mot de hjälpbehövande människor som det här handlar om. Margareta Persson gav själv en del av förklaringen till att vi inte har kunnat tillstyrka dessa motioner. Hon sade att det handlar om ett mycket litet antal familjer. Det finns många stödbehov och hjälpbehov i samhället för vilka stöd och hjälp behövs men inte alltid kan ges i försäkringsform. För att man skall kunna använda försäkringen såsom stödform krävs att det inte handlar om ett alltför litet antal fall och att de fall som det gäller är så pass enhetliga att man kan utforma någorlunda generella regler. Så är det knappast i dessa sammanhang. Det handlar nästan definitionsmässigt om ett mycket litet antal fall. I de fall som inträffar varierar de eftersläpande utgifterna och därmed stödbehoven från fall till fall, beroende på hur stort stödet har varit tidigare. Sådana hjälpbehov måste mötas med individuellt avpassade hjälpformer. Utskottet förklarar också att den allmänna försäkringen knappast kan täcka sådana här få och skiftande stödbehov. Det får ske i annan form. Jag vill — för vilken gång i ordningen under de snart 20 år som jag har tillhört riksdagen vet jag inte — påminna riksdagen om att det hör till vårt ansvar att inte misskreditera socialtjänsten och socialbidragen. Det är en lika fin hjälpform som någon annan i samhället, och vi skall inte stämma in i den allmänna kör som gör gällande att det på något sätt skulle vara skamligt att utnyttja den formen. Så är det inte. Det är inte cyniskt att hänvisa till den form som är avpassad just för individuella behov, som måste prövas individuellt. Med detta tror jag att jag i behövlig mån har kommenterat även Lars Ernestams anförande. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Fru talman! Jag vill bara svara att jag absolut inte har uttryckt mig cyniskt om socialtjänsten. Det får stå för den andre talaren. Vad jag menar är att det här gäller ett behov som man klart kan förutse, även om det handlar om ett litet antal personer. Det vore enklast för alla parter att bara göra ett tillägg om att vårdbidrag kan utgå ett par månader efter dödsfall. Jag har därmed inte velat misskreditera socialtjänsten.

Fru talman! Nils Carlshamre säger att det är fråga om ett litet antal familjer och att detta gör att behovet blir mycket mindre. Jag anser emellertid att denna grupp ändå utgör en klart avgränsad grupp, och för den bör de sociala försäkringsvillkoren gälla. Även jag anser naturligtvis att socialtjänsten är en rättighet för alla. Vi skall inte misskreditera dem som behöver utnyttja den. För den grupp människor som anser att det är en social rättighet att ha denna trygghet är det rimligt att få detta stöd i försäkringsform. Därför vidhåller jag mitt yrkande.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 15 om allmän hälsooch sjukvård m.m.

Fru talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande 1983/84:19 har vi moderater avgivit en reservation angående garantinivån inom föräldraförsäkringen. I den moderata motionen 2447 av Ulf Adelsohn m.fl., yrkande 1, begärs en höjning av den nivån till 55 kr. per dag fr.o.m. den 1 juli 1984. Enligt utskottets mening bör en höjning av garantinivån vägas in som en eventuell del i ett kommande förslag om familjepolitiskt stöd. De kategorier det här gäller är inte betjänta utav att vänta på en eventuellt kommande utrednings förslag. De behöver denna hjälp nu. Garantibeloppet har varit oförändrat 37 kr. alltsedan den 1 juli 1980. Det har inte följt löneoch prisutvecklingen, varför dess reella värde har sjunkit kraftigt. Görs ingen uppräkning nu, kommer beloppet att ha urholkats med 40 90 av sitt värde innan detta år är slut. Fru talman! När vi behandlade detta ärende förra året, påpekade jag att allt fler småbarnsföräldrar får än mer ökade svårigheter att ta hand om sina späda barn under deras första levnadsår, om det inte sker en ordentlig uppräkning av garantibeloppet. Vi yrkade då på 50 kr. om dagen, vilket riksdagsmajoriten avslog. Sker ingen uppräkning i år heller, blir deras situation om möjligt ännu sämre. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Utbyggnaden av föräldraförsäkringen har inneburit klara förbättringar när det gäller möjligheten att både kunna förvärvsarbeta och samtidigt kunna vara förälder. Utformningen av detta försäkringssystem ger också förutsättningar för hur man som förälder kan planera omsorgen om barnen. Detta gäller då speciellt under barnets första levnadsår men även vid barns sjukdom under de första tolv levnadsåren. Situationer med barns sjukdom fick tidigare lösas mycket sporadiskt och ofta till mycket stort besvär för inblandade parter. Barnens behov blev också lidande. I dag kan man som småbarnsförälder under barnets första levnadsår inom föräldraförsäkringens ramar helt ombesörja barnets vård. Detta utnyttjas också av de allra flesta föräldrar. Genom denna möjlighet har familjerna givits en mycket värdefull tid tillsammans. Detta kommer verkligen också barnen till godo. Den ersättning som utgår under denna föräldraledighet varierar, dels beroende på den inkomst man har en viss tid före ledigheten, dels beroende på föräldraförsäkringens konstruktion. Under de tre sista månaderna av barnets första levnadsår utgår ersättning lika för alla som utnyttjar den möjligheten. För att erhålla ersättningen krävs att man helt eller delvis avstår från förvärvsarbete och då får tid över att vårda barnet. Denna ersättning tar klart sikte på och är också till sin konstruktion en ersättning för utförd vårdnadsinsats till vårdnadshavaren. Möjligheter till sex timmars arbetsdag eller nedsättning till 75 76 tjänst utnyttjas av många småbarnsföräldrar, och där utgör den särskilda föräldrapenningen en ersättning för den arbetsförtjänst som då uteblir. Garantinivån som denna ersättning baseras på infördes 1974. Den uppgick då till 25 kr. per dag. Under årens lopp har den höjts, och ersättningen utgör i dag 37 kr. per dag. Från 1980 har den nivån legat oförändrad med den urholkning av värdet som det innebär. I centerpartiets partimotion om familjepolitiken begär vi en höjning av garantinivån till 40 kr. per dag. Detta gäller då de ersättningar som i dag utgår med garantibeloppet. Vi begär dessutom en fortsatt utbyggnad av vårdnadsersättningen, som även kallas den särskilda föräldrapenningen; den skulle då gälla sex månader till. Skälen till att vi från centerpartiet ständigt återkommer med dessa krav på fortsatt utbyggnad av vårdnadsersättning är många. För det första är det för barnens skull vi upprepar vårt krav på vårdnadsersättning. För alla barn borde det få vara en självklarhet att ha föräldrar som har tid med dem. Det finns flera undersökningar som just påvisar denna brist på tid och ork hos småbarnsföräldrar. Då är det samhällets skyldighet att se till att förhållandena förändras till det bättre — detta naturligtvis under förutsättning att man anser att det har ett stort värde att det föds barn. Genom en vårdnadsersättning skapas möjlighet att ge även barnen mera av tid. För det andra är det för att ge en rättvisare fördelning av statliga medel som vi i centern kräver en vårdnadsersättning. I dag går stora summor till barnomsorgen, och de fördelas alltmera orättvist också regioner emellan. Storstäderna får mest genom det nya statsbidragets utformning. Både regionalpolitiskt och mellan familjer sker i dag en klar snedfördelning av dessa resurser. För det tredje skulle en vårdnadsersättning ge en reell valmöjlighet för den som vill förkorta sin arbetstid, anser vi i centerpartiet. I dag arbetar redan flertalet kvinnor deltid, men alla ges inte ekonomisk möjlighet att förkorta sin arbetstid ens när barnen är små. Valmöjlighet saknas alltså för denna grupp. Det är för det fjärde för de föräldrar, då främst kvinnor, som saknar möjlighet till förvärvsarbete utanför hemmet som vi i centern kräver en vårdnadsersättning. Deras insats i barnomsorgsarbetet tas för given och värderas inte. ATP-rätt för vårdår finns redan, men den bör rimligen kompletteras med en ekonomisk erkänsla. En möjlighet att utnyttja vårdnadsersättning innebär ingalunda att alla kommer att göra det. Kravet på hur ens liv skall utformas varierar starkt. Men i den debatt som i dag förs glöms det bort, att det faktiskt finns föräldrar som vill ge barnen mera tid och som värderar detta så högt att de avstår från förvärvsarbete under dessa år. Verkligheten är dessutom sådan att alla inte har möjlighet att få ett arbete. Finns det då en vårdnadsersättning att utnyttja, ger det en möjlighet till ytterligare lösningar på den enskilda familjens situation. Varför försvaras inte kraven från denna grupp människor av de socialistiska partierna? Skälen är alltså många till att vi i centern återkommer med vårt krav på vårdnadsersättning. Det är bara att beklaga att vi inte får stöd för detta av flera partier. Barnfamiljerna behöver denna ersättning för att kunna få valfrihet i barnomsorgen. Och väljarna anser också att det är ett berättigat krav. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till våra reservationer nr 2 om garantinivån inom föräldraförsäkringen och nr 4 om utbyggnad av föräldraförsäkringen. Skulle dessa båda yrkanden falla, innebär det inte att vi inte också fortsättningsvis i den familjepolitiska debatten kommer att kräva vårdnadsersättning. För att finansiera denna höjning av garantinivån och utbyggnaden av vårdnadsersättningen har vi visat på möjligheter i vår ekonomisk-politiska motion. Jag yrkar därmed också bifall till vår reservation nr 6. Skulle yrkandena i reservationerna 2 och 4 ej bifallas, faller också våra krav i reservation 6. I det betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi behandlar i dag finns en rad motioner som rör handikappade barns situation. Främst gäller det deras behov av föräldramedverkan vid sjukdom som inträffar när de fyllt tolv år. Vid tolv års ålder finns en gräns för möjlighet till ledighet för vård av sjukt barn. Utskottet vill här ge regeringen till känna sin inställning, att dessa frågor bör lösas. De är viktiga för dem det gäller, och min förhoppning är att regeringen också arbetar skyndsamt för att tillgodose dessa krav. Barn i omsorgsverksamheten eller med andra handikapp, exempelvis astma, klarar sig sämre än f.ö. friska barn vid sjukdom. Det är därför betydelsefullt att deras behov av tillsyn kanske snart kan få sin lösning. Detta visar ju också på det förhållandet att vård och tillsyn av barn inte är begränsad till de allra första levnadsåren. Fru talman!